Fru talman! Med hänsyn till att invandrarungdomarnas situation i gymnasieskolan och i övrigt tillräckligt många gånger har diskuterats här i kammaren, inte minst i samband med behandlingen av många av vårt partis motioner, tänker jag inte upprepa samma fakta igen. Jag begränsar mig bara till att säga följande. Vårt parti anser i likhet med skolöverstyrelsen att syo skall erbjudas samtliga elever i grundoch gymnasieskola, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning m.fl. skolformer. Statsbidrag för syo i grundoch gymnasieskolan utgår till kommuner med ett visst belopp i förhållande till antalet elever. Några generella statsbidrag för speciella åtgärder för invandrarelever finns inte. I flera kommuner sker centrala prioriteringar så att större syo-resurser fördelas till skolor med många invandrare. Syo fungerar nu relativt dåligt för invandrarelever. Detta har främst tre orsaker. Det är brist på tid. Syo för invandrarelever är ofta mer tidskrävande än för svenska elever. Tidsbristen kan leda till att eleven hamnar på fel linje i gymnasieskolan och får felaktiga förväntningar på arbetet där. Följden kan bli studieavbrott eller dåliga studieresultat. Det är brist på kunskap. Syo-funktionärerna har otillräckliga kunskaper om invandrarelevernas situation, hemspråkslärarna om syo-frågor. Det är brist på information på det egna språket. De elever som kommit sent till Sverige har svårt att tillgodogöra sig den svenskspråkiga vägledningen. Föräldrarna har ofta sämre kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. De får svårt att delta i ungdomarnas yrkesval. Vi anser också i likhet med skolöverstyrelsen att ett särskilt statsbidrag för syo-verksamheten bör utgå till kommuner med invandrarelever i grundoch gymnasieskolan, för att möjliggöra syo på modersmålet. Resurstilldelningen bör grundas på den definition av begreppet invandrarelev som gäller för rätten till hemspråksundervisning och ha som mål att alla invandrarelever skall kunna nås av denna syo. Fru talman! Vpk har i många sammanhang haft goda skäl att tillbakavisa den återkommande argumentationen om det statsfinansiella läget. Vår huvudinvändning gäller den stora omfördelning som den borgerliga regeringens politik innebär. Den omfördelningen innebär t.ex. att skolor och barnomsorg indirekt får betala skattelättnader för aktieägare och höginkomsttagare. Vi har därför i motion 1317 föreslagit att riksdagen skall avslå förslaget om ett förslagsanslag på 10,8 milj.kr. till riksinternatskolorna och ett förslagsanslag på 19,6 milj.kr. till driften av vissa privatskolor. Vi anser nämligen att det inte finns någon som helst anledning att skattebetalarna och arbetarklassen skall behöva finansiera driften av privata skolor samtidigt som deras egna barn drabbas av regeringens åtstramningspolitik.

Fru talman! I den socialdemokratiska reservationen nr 1 tar man upp frågan om en förstärkning av organisationen för studieoch yrkesorienteringen. Som föredraganden påpekar i budgetpropositionen inkom skolöverstyrelsen förra året med en samlad redovisning av de erfarenheter som har gjorts av försöksverksamheten med en förändrad organisation av studieoch yrkesorienteringen samt förslag till förbättringar. Förslagen har remissbehandlats och bereds nu i regeringskansliet. Statsrådet aviserar också en särskild proposition. Det hör inte till vårt sätt att behandla frågor att i ett sådant läge göra förstärkningar i en organisation som kommer att förändras. Utskottet kan därför inte ställa sig bakom socialdemokraternas förslag. Socialdemokraterna, liksom kommunisterna, menar att man vid en beräkning av medel skall ta särskild hänsyn till kommuner med många invandrarelever. Det har i många sammanhang understrukits att skolan och därmed också syon har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar möter speciella svårigheter — och däribland finns eleverna med invandrarbakgrund. Socialdemokraterna och kommunisterna kan väl inte mena att man ute på skolorna nu åsidosätter de bestämmelser och riktlinjer som man har att följa? Denna betoning av elever med speciella behov återfinns och utvecklas också i Mål och riktlinjer för läroplan för grundskolan, Lgr 80. Och så sent som i förra veckan, när vi behandlade utbildningsutskottets betänkande 22 om särskilda åtgärder på skolområdet, framhölls återigen behoven hos de elever som har speciella problem. Och alldeles uppenbart har invandrareleverna större svårigheter när det gäller att komma ut på arbetsmarknaden. Det skulle därför vara synnerligen anmärkningsvärt, om några kommuner åsidosätter sitt ansvar i detta fall. Lars Svensson talade mycket och engagerat om hjälp och stöd åt ungdomarna samt om de besvärligheter som de möter när de skall ut på arbetsmarknaden. Jag vill då påpeka att dessa ungdomars problem i olika sammanhang har uppmärksammats av den borgerliga regeringen. Vi har bl.a. infört uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 18 år. Jag vill också erinra om ungdomspropositionen från förra året, som ger ytterligare och mer varierade möjligheter att på arbetsmarknaden slussa ut de ungdomar som har det besvärligt. Att strax innan en proposition skall läggas fram som behandlar syoorganisationens framtida utseende gå med på förändringar i denna organisation som dessutom innebär ekonomiska åtaganden för staten kan utskottet inte ställa sig bakom. Lars Svensson tog också upp flickornas situation. Jag håller med honom om att just flickorna är särskilt utsatta. Jag har i flera olika sammanhang påpekat vikten av att vi särskilt beaktar deras situation och framför allt gör någonting åt de traditionella yrkesvalen. Jag har då också pekat på de möjligheter för sådant arbete som finns inom den nya läroplanen. Likaså har syo-konsulenterna i uppdrag att beakta denna aspekt. Jag skulle vilja ge Lars Svensson rådet att under hösten stödja de motioner i ämnet som jag har väckt, där jag föreslår en försöksverksamhet med syo i förskola och på lågstadium för att dessa aspekter skall komma in på ett så tidigt stadium som möjligt liksom en förbättrad utbildning av syo-konsulenter. I reservation nr 2 tar socialdemokraterna upp frågan om viss utbildning av och information till ledamöter i planeringsråd och lokala yrkesråd samt fackliga skolinformatörer. Föredraganden understryker i budgetpropositionen kraftigt att det föreligger ett stort behov av utbildning av och information till arbetslivsrepresentanter i regionala och lokala planeringsråd. Det gäller även för handledare i inbyggd utbildning och yrkesintroduktion. Jag stryker under vad Lars Svensson mycket riktigt påpekade, nämligen att det i i budgetpropositionen faktiskt står att den nu aktuella resursen främst skall användas för information om skolan, dess mål, kursplaner och arbetssätt till arbetslivsrepresentanter i de regionala och lokala planeringsråden samt till handledare på olika arbetsplatser. Jag vill erinra om att under uppbyggnadsskedet i fråga om de regionala och lokala planeringsråden anvisade riksdagen sammanlagt 6 milj.kr. till arbetstagarnas organisationer för utbildning av skolinformatörer och ledamöter i dessa råd. I reservation 2 säger socialdemokraterna att dessa organisationer har skött denna uppgift bra. Och det är inte heller, Lars Svensson, någon som har bestridit att de har gjort det. Det är bara det att den information som det nu är fråga om rör ett något annorlunda område. Och när nu regeringen, trots det ansträngda statsfinansiella läget, föreslår en resursförstärkning för denna verksamhet, är det naturligt att det är den för detta ändamål av regering och riksdag skapade organisationen som skall svara för insatserna, dvs. i detta fall länsskolnämnderna och de regionala planeringsråden. Fru talman! Med hänvisning till vad jag har anfört vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Vi är helt medvetna om att det förslag vi lägger fram innebär ökade utgifter för samhället. Men det kan hända, Ylva Annerstedt, att om man ger resurserna på detta sätt så slipper man göra betydligt kraftigare insatser sedan. Det är därför vi föreslår att samhället i den mån man kan också skall medverka till att underlätta ungdomarnas val av utbildning och att underlätta deras väg från utbildningen till arbetslivet. Det kan medföra en lägre arbetslöshet för dessa ungdomar än vad som annars skulle bli fallet — vilket automatiskt kan innebära ökade kostnader för samhället i annan form. Därför kan det vara bättre att vidta förebyggande åtgärder. Vi har sagt att det system man nu tillämpar för beräkningen av basresurserna till kommunerna innebär att de stora kommunerna är missgynnade. Vi vill att man skall tillämpa ett annat beräkningssystem när det gäller resurser för syo-verksamheten i kommunerna. Vi vill alltså ha ett delningstal på 700 i stället för 800 för de stora kommunerna. Det innebär att man från syo-funktionärernas sida kan anslå mera tid, inte bara för gruppinformation till eleverna utan kanske för det som är minst lika viktigt, nämligen enskilda samtal som hjälp till eleverna att komma ut. När det sedan gäller invandrareleverna, vet vi att det området tarvar extra insatser. Inom SÖ har man varit medveten om detta och har inför årets budgetproposition föreslagit att insatserna skall ökas med det anslag och enligt de beräkningsnormer som vi har föreslagit i reservationen. Vi instämmer alltså i förslaget från skolöverstyrelsen, där man måste vara medveten om de insatser som behövs för att stötta invandrareleverna. Vad beträffar de åtgärder som har vidtagits från riksdagens sida, så är det riktigt att man har ålagt kommunerna ett uppföljningsansvar. Men man har inte gett kommunerna resurser i samma utsträckning. Det har gjort att syo-funktionärerna fått anslå en del av sin arbetstid för denna verksamhet, som har legat utanför vad de traditionellt varit vana vid. Vi tror alltså att det är synnerligen angeläget att redan nu gå in och inte invänta en eventuell proposition, för det är nu som ungdomarna behöver hjälp. Och det är också nu som flickorna behöver information. Åtgärder behöver vidtas för att hjälpa och underlätta för flickorna att välja utbildningar och jobb inom områden där vi vet att det finns möjligheter för dem att få förankring, så att de inte väljer traditionellt. Vi tror alltså att det är bättre att satsa resurser nu, så att ungdomarna får den information och den förankring som de behöver ha på arbetsmarknaden. Då slipper man vidta andra åtgärder senare för dessa ungdomar. När det sedan gäller utbildningen av skolinformatörer och liknande är det riktigt att organisationerna tidigare fått anslag från statsverket för denna utbildning. Löntagarorganisationerna har skött uppdraget på ett förnämligt sätt. Men många av de skolinformatörer som då fick utbildning finns inte längre kvar, och de nytillträdda behöver alltså utbildning. Eftersom man inte har misskött detta uppdrag utan tvärtom skött det mycket bra, borde det vara vettigt att ställa resurserna för utbildningen av skolinformatörer direkt till de organisationers förfogande som är bäst lämpade att svara för den här utbildningen. Då får man ut mest av pengarna. Därför tycker vi att det vore bättre att direkt skicka pengarna till löntagarorganisationerna och låta dem handha utbildningen.
Fru talman! Ylva Annerstedt har sagt att regeringen är väl medveten om de problem som invandrareleverna har i gymnasieskolan och om de svårigheter som invandrareleverna har när det gäller placeringen i arbetslivet i övrigt. I fråga om syo-verksamheten säger man dessutom att det finns bestämmelser som går ut på att varje elev som får vissa svårigheter bör speciellt uppmärksammas. Detta är alltså ett sätt att försöka individualisera de problem som invandrareleverna har. Det är ett resonemang som inte håller.

Det är alltså en skillnad i synsättet. Jag anser att det sätt på vilket utskottet vill möta invandrarelevernas problem i gymnasieskolan är felaktigt.
Fru talman! Det är, Lars Svensson, faktiskt inte så, att man på något sätt bar velat misskreditera syo-verksamheten eller förringa dess värde. Tvärtom är vi alla överens om att studieoch yrkesorganisationer och deras företrädare, syo-funktionärerna, gör ett mycket gott arbete i skolan. Men vi har ju haft en försöksverksamhet, och det är alldeles uppenbart att det finns behov av att förändra organisationen. SÖ har gjort en utvärdering och lämnat förslag till departementet. Med tanke på att en proposition är snart förestående kan inte utskottet gå med på att med detsamma förbinda sig till ingrepp i den nuvarande organisationen, som vi redan har aviserat att vi vill förändra. Men detta behöver inte medföra att man på något sätt minskar syons värde i skolan eller värdet av det arbete som kommer att fortgå tills den nya organisationen kan träda till. Som jag sade tidigare skall elever med särskilda behov beaktas speciellt, t.ex. av syo-funktionärerna. Det är alldeles uppenbart att varje kommun som har invandrarelever bland sina invånare gör speciella insatser för dessa och beaktar syo-funktionärernas roll för invandrarelevernas inträde på arbetsmarknaden. Jag menar inte, Alexander Chrisopoulos, att det ligger någon motsättning i att när det gäller dessa problem se på invandrarungdomarna som individer och som grupp. I varje enskilt fall måste man ta hänsyn till dels allmänna förutsättningar som kan lägga hinder i vägen för invandrarungdomarnas utträde på arbetsmarknaden, dels invandrarungdomarnas individuella förhållanden. Motsvarande gäller ju för varje annan elev. Det är ändå så att kommunerna numera har möjlighet till en friare resursanvändning och därför kan göra större insatser på speciella områden, där man anser att man har behov av insatser i den egna kommunen. Så till Lars Svenssons synpunkter på information om och utbildning av arbetslivsrepresentanter.

Vi har yrkesintroduktionen, där en hel del handledare behöver ha information om skolans sätt att arbeta. Skolan har ju ansvaret för de här ungdomarna. Jag tycker därför att det i detta skede kan vara naturligt att skolan informerar om sin verksamhet, och länsskolnämnderna och de regionala planeringsråden bör få svara för insatserna.
Fru talman! Till Ylva Annerstedt vill jag säga: Det finns en skillnad när det gäller hur man skall se på invandrarelevernas situation inom SIA-skolan. Skall man se på deras individuella problem eller skall man se det som grupproblem, som de har i egenskap av invandrarelever? Om syo-verksamheten skall vara effektiv, när den riktas till invandrarelever, krävs speciella insatser i fråga om utbildningen av syo-konsulenter, hänsynstagande till invandrarelevernas kulturella och språkliga ursprung samt information och kontakt mellan hemspråkslärarna och syo-verksamheten. Ser man till invandrareleverna som grupp och tar hänsyn till problem söm uppstår just därför att det är fråga om invandrarelever, så måste man vidta speciella åtgärder för att syo-verksamheten över huvud taget skall fungera. Det måste på något sätt ställas medel till förfogande. Men samtidigt som ni från utskottets sida uppmanar kommunerna att speciellt beakta invandrarnas situation anslås inga medel. De ekonomiskt svaga kommunerna kan inte göra omprioriteringar av syo-resurserna, och därför befinner sig invandrareleverna på många håll i en svår situation i gymnasieskolan. Det hjälper inte att bara uppmärksamma situationen, det hjälper inte att bara tala om invandrarelevernas svåra läge och acceptera förhållandena. Man måste vidta åtgärder. Våra förslag, liksom socialdemokraternas reservation, går inte ut på någonting annat än vad skolöverstyrelsen själv angett som nödvändiga åtgärder för att man skall kunna hjälp invandrareleverna i den svåra situation som de befinner sig i.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande 1980/81:27 om Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. behandlas bl.a. PROMIS 90 , som innebär att vädertjänsten decentraliseras till regionala centraler samtidigt som man kraftigt satsar på modern teknik. SMHI, STU och Rymdbolaget förordar att en pilotanläggning byggs upp i Norrköping. Detta har regeringen avvisat, men utskottet har anslutit sig till den socialdemokratiska motionen och anser att en sådan verksamhet bör komma till stånd. SMHI har i sin anslagsframställning för budgetåret 1981 81:2053 och i reservationen som är fogad till betänkandet. STU har också samma uppfattning, att SMHI måste ha tillräckliga egna finansiella och kompetensmässiga resurser för att kunna genomföra en upphandling av pilotanläggningen. I propositionen finns inte någon medelsanvisning för detta ändamål. Om inte regeringen anvisar dessa 5 milj.kr. till SMHI, så riskerar man att den industripolitiska satsningen på ny teknik kommer av sig redan i inledningen. Fru talman! Med detta skall jag därför be att få yrka bifall till reservationen av Bertil Zachrisson m.fl. som är fogad till trafikutskottets betänkande nr 27:

Fru talman! Jag skall uppehålla mig vid vpk:s motion 2098 i anslutning till trafikutskottets betänkande 27 angående SMHI:s verksamhet.

Vi anser i stället att en klar uppdelning av verksamheten skall ske, dels i allmän verksamhet, delsi verksamhet av uppdragskaraktär. Skälet till denna vår grundinställning är att SMHI-verksamhet som har ett betydande allmänt intresse kan komma att upphöra därför att en viss kund, som i och för sig har ett speciellt intresse av denna verksamhet, av något skäl upphör att köpa tjänsten i fråga. Detta kan medföra fortlöpande störningar i institutionens verksamhet och leda till en privatisering av viktiga samhällsintressen. Därför förordar vpk bestämt en prövning via statsmakten av vilken verksamhet som i samhällets intresse skall betraktas som allmän. Vi anser det t.ex. orimligt att Sveriges Riksradio AB, Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Television AB, som enbart är förmedlande organ för väderinformation, skall uppträda som köpare av väderprognosinformation av klart allmänt intresse. Fru talman! Utskottet synes förorda en krånglig ordning, där det varje år i samband med budgetarbetet skall beslutas vad som är allmän verksamhet och vad som är uppdragsverksamhet. Enligt vår mening leder detta till en olycklig ryckighet, särskilt inom verksamhetsområden där just kontinuitet är av stor vikt. Begränsningen av offentliga utgifter anförs av utskottet som skäl, men just det område varom nu är fråga lämpar sig enligt vpk:s mening mycket dåligt för sparverksamhet. Däremot har vi pekat på andra områden där samhällsekonomiska vinster kan göras, t.ex. genom den av oss föreslagna sammanslagningen av den civila och militära vädertjänstorganisationen. Den dubblering som nu sker är inte ägnad att bidra till besparingar, t.ex. vad gäller samutnyttjande av material, regional organisation och ledningsfunktioner liksom då det gäller forskningsverksamheten. I själva verket förutsätter en rationellutveckling av vädertjänsten enligt PROMIS 90-modellen, dvs. den studie som avser ett regioniserat vädertjänstsystem, bestämda åtgärder för en integration mellan civil och militär vädertjänst. Inte minst totalförsvarets effektivitet pockar på en sådan samordning. Utskottet synes i huvudsak dela vpk-motionens uppfattning i frågan och förordar en försöksverksamhet för att ge en bild av hur en sådan samordning i gemensam organisation skall fungera. Med hänsyn härtill avstår vi från att yrka bifall till vår motion i vad gäller tredje att-satsen. Då det gäller den i PROMIS 90 föreslagna nedskärningen av det synoptiska observationsnätet vidhåller vi angelägenheten av att beakta de problem som uppkommer för människor och bygder i samband med en sådan nedskärning. I många mindre orter, t.ex. i glesbygden, är varje sysselsättningstillfälle av stort värde för att vidmakthålla samhällsservice m.m. Även om en viss extra kostnad på några miljoner uppkommer torde samhällsekonomiskt ett bibehållande av de synoptiska stationerna kunna motiveras, i synnerhet om man beaktar möjligheten till s.k. naturlig avgång. Utskottet förordar i betänkandet en försöksverksamhet med pilotanlägg Nr 140 ning i Norrköping och att nätet av bemannade stationer i avvaktan på Torsdagen den försöksverksamheten bör ha den omfattning som föreslås av SMHI 14 maj 1981 utredningen, dvs. ca 150 stationer vid ingången av budgetåret 1981/82. Det innebär alltså en reducering med 30 stationer. Vårt yrkande i motion 2098 kan därvid inte anses tillgodosett, varför vi vidhåller detsamma. Slutligen, herr talman, några synpunkter på frågan om lokaliseringen av universitetsinstitutioner inom SMHI:s verksamhetsområde. Vpk har i sin motion framhållit betydelsen av forskningsoch utvecklingsverksamhet då det gäller en utveckling av SMHI:s verksamhet. Vi har också betonat verksamhetens betydelse för att underlätta och möjliggöra ett framtida utnyttjande av alternativa, flödande energikällor, t.ex. vindkraft. SMHI:s verksamhet är avgörande för den nationella utvecklingen av hydrologi och oceanografi. Vi föreslår därför att riksdagen skall uttala sig för att den meteorologiska institutionen vid Uppsala universitet omlokaliseras till Linköping. Herr talman! Av grundläggande intresse är närheten mellan SMHI och berörda universitetsinstitutioner inom SMHI:s fackområden och andra näraliggande områden som matematik, fysik, kemi och geovetenskaperna. Här kommer frågan om vidareutbildning och forskningssamarbete mellan näraliggande områden in i bilden. Nu refererar utskottet till SMHI-utredningens undersökning av förutsättningarna för omlokalisering av vissa universitetsinstitutioner till Norrköping, men utskottet framhåller samtidigt att en viss lokalisering till Linköping av utredningen ansågs vara att föredra. Dock har detta sistnämnda alternativ inte utretts, då direktiven ansågs utgöra hinder härför. Universitetsoch högskoleämbetet har för sin del ansett det fullt möjligt att lokalisera meteorologisk forskning till Linköping.

Statsmakterna skall alltså ”ta ställning” — men är det inte riksdagen som nu har möjlighet att ta ställning? Sedan finns den vanliga skrivningen att regeringen noga följer denna fråga och i lämpligt sammanhang för riksdagen redovisar resultaten av de överväganden som aviserats i proposition 1980/81:149. Herr talman! Vpk-gruppen betraktar inte detta som ett uttalande till förmån för en lokalisering till Linköping utan betraktar en sådan flyttning som synnerligen osäker. Vi vidhåller därför vårt motionsyrkande. Med det anförda yrkar jag bifall till vpk-motionen 2098 första, andra och fjärde att-satserna. Då det gäller mom. 4 i utskottets hemställan har vi för avsikt att stödja den socialdemokratiska reservationen i anslutning till detta moment. Självfallet innebär inte detta att vi godtar den mening i reservationstexten som avstyrker vårt förslag i fråga om det synoptiska observa 61 tionsnätet. I hemställan avstyrks däremot inte vår motion, och det gör det möjligt för oss att i det här sammanhanget ansluta oss till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! ”Nu kopplar vi in SMHI för en väderleksrapport.” Så låter det varje dag i våra radiooch TV-apparater. Men det är inte så ofta vi tänker på hur denna information kommer fram eller på hur SMHI är organiserat. Detta behandlas emellertid i det betänkande med nr 27 från trafikutskottet som jag nu skall kommentera. Jag skall ta upp fem olika avsnitt av det här betänkandet och något kommentera dem och de motioner som är kopplade till varje avsnitt. Jag vill börja med frågan om en utökning av uppdragsverksamheten. Med hänsyn till betydelsen för samhället i stort och det allmänna intresset bör enligt föredragande departementschefen en viss del av SMHI:s informationsutbud även i fortsättningen finansieras av allmänna medel. Det framhålls dock i propositionen att det är mycket angeläget att begränsa de offentliga utgifterna och att en utökning av SMHI:s uppdragsverksamhet genom att man så långt som möjligt överför anslagsfinansierad verksamhet till uppdrag därför bör eftersträvas. Institutet bör i de årliga anslagsframställningarna redovisa en plan för en sådan utveckling. I motion 2053 av socialdemokraterna tas frågan om att säkerställa fortsatt väderinformation i lokalradion upp. Man vill att den frågan skall lösas fortast möjligt. I min motion 2035 framhåller jag vikten av att vi får behålla den väderinformationsservice vi nu har i riksradion. Även om TV är ett utmärkt medium även för väderleksrapporter, är det radion som grupper som lantbrukare, sjöfolk, vägarbetare och trafikanter behöver och har tillgång till. I motion 1980/81:2098, en partimotion från vpk, yrkas att det klart skall avgränsas vilka verksamheter som skall vara allmänna och finansieras över anslag. Man riskerar annars enligt motionärerna att viss produktion som har stort samhällsintresse upphör. Det framhålls därför att prövning av den allmänna verksamheten fortlöpande bör ske av statsmakterna. I samma motion framhålls att såväl femdygnsprognoserna som lokalradioprognoserna bör finansieras över statsanslag och ingå i SMHI:s allmänna verksamhet. Till allt detta säger trafikutskottet nu dels att utskottet delar föredragandens uppfattning att det är angeläget att begränsa de offentliga utgifterna och att det därför med vissa begränsningar är önskvärt att föra över anslagsfinansierad verksamhet till uppdrag, dels att till det som utskottet definitivt anser bör anslagsfinansieras även i fortsättningen hör den service som riksradion ger via sina väderleksrapporter. Dessa är en omistlig service för stora samhällsgrupper. Utskottet säger också att det av tidigare uttalanden framgår att utskottet fäster stor vikt vid att frågan om att säkerställa väderinformationen i lokalradion ges en snar lösning. Utskottet utgår från att överläggningarna mellan SMHI och radiobolagen kan avslutas inom kort och att regeringen senast i nästa budgetproposition för riksdagen redovisar ett förslag till lösning. Utskottet vill vidare erinra om att SMHI:s verksamhet årligen prövas i samband med budgetarbetet och att det då står statsmakterna fritt att besluta att viss verksamhet skall bedrivas som allmän verksamhet. Riksdagen avhänder sig alltså inte möjligheterna att även i framtiden påverka fördelningen mellan anslagsfinansierad och uppdragsfinansierad verksamhet. Med anledning av dessa uttalanden anser utskottet att yrkandet i motion 2053 är tillgodosett, varför det ej bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Samtidigt avstyrks yrkandena i dessa delar i motionerna 2098 och 2035. Nästa avsnitt berör den framtida inriktningen av vädertjänsten. Det är utan tvekan det avsnitt som i både debatten och motionsskrivandet tilldragit sig det största intresset. Diskussionen har stått mellan å ena sidan ett tekniskt mycket avancerat system som bygger på väderradarstationer, automatiska observationsnät, satellitinformation samt datakommunikationsoch delgivnings/presentationssystem, samt å andra sidan ett system som är mer personän automatikbundet och som bygger på en optimering av samspelet maskin-människa. Det första systemet har döpts till PROMIS 90, och det systemförslaget omfattar sex regionala vädertjänster och en central, 16 väderradarstationer, 300 automatstationer, 90 bemannade stationer samt diverse tekniska hjälpmedel för överföring av insamlade data. Det senare systemet har kallats BAMSE och innebär att man utrustar 156 bemannade meteorologiska stationer med bildskärm och tangentbord för automatisk överföring av vädertelegrammen. Väderobservatörernas yrkesråd, som tagit fram det här systemet, menar att man genom detta skulle förbättra SMHI:s effektivitet när det gäller att använda redan bemannade stationer och dessutom förbättra väderobservatörernas arbetstillfredsställelse och anställningstrygghet. Varken SMHI-utredningen eller propositionen tar ställning till en utbyggnad av hela systemet PROMIS 90 nu. Det skulle bli för dyrt. Från utskottets sida är vi inte heller beredda att nu säga ja till PROMIS 90. Vi anser att eftersom systemet innebär mycket stora förändringar av vädertjänstens organisation och de ekonomiska konsekvenserna är osäkra, bör systemet först prövas på försök inom ett begränsat område. SMHI liksom STU, styrelsen för teknisk utveckling, och Rymdbolaget förordar att en pilotanläggning byggs upp i Norrköping. Därvid skulle Östergötlands län och delar av angränsande län kunna täckas av försöksverksamheten. Enligt utskottets mening bör pilotanläggningen i Norrköping byggas för att tillräckliga erfarenheter av det nya vädertjänstsystemet skall kunna erhållas. Innan beslut om en ytterligare utbyggnad fattas bör erfarenheterna av försöksverksamheten i Norrköping redovisas för riksdagen. Den sista meningen anser jag mycket betydelsefull. Den innebär att SMHI inte kan gå vidare med utbyggnaden av detta komplicerade system förrän en utvärdering har gjorts och riksdagen på nytt har fått ta ställning. Antalet synoptiska observationsstationer uppgår i dag till ca 180. Ett fullt utbyggt system medför enligt PROMIS 90 att antalet stationer kan reduceras till 90. SMHI-utredningen föreslår att observationsnätet skall omfatta ca 150 bemannade stationer vid ingången av budgetåret 1981/82. Pilotanläggningen i Norrköping kommer att bedrivas som försöksverksamhet. För att inte förekomma utvärderingen av försöksverksamheten anser utskottet att nedläggningar av observationsstationer utöver sådana som är ett led i SMHI:s normala rationaliseringsarbete ej bör komma i fråga. Enligt utskottets bedömning innebär detta att nätet av bemannade stationer i avvaktan på försöksverksamheten åtminstone bör ha den omfattning som föreslås i SMHI-utredningen, dvs. 150-155 stationer. Utskottet slår också fast att då nedläggningar av stationer diskuteras är det angeläget att även regionaloch sysselsättningspolitiska hänsyn tas. Utskottet anser vidare att SMHI då resultatet av försöksverksamheten presenteras bör redovisa om och på vilket sätt de nuvarande bemannade stationerna kan effektiviseras genom att förbättra den tekniska utrustningen. Här öppnar vi alltså en möjlighet för SMHI att pröva hela eller delar av väderobservatörernas egna förbättringsförslag. För mig känns det angeläget att slå fast att genom utskottets skrivning binder riksdagen sig inte för något av de skisserade systemen. Vi binder oss inte för hur framtidens vädertjänstsystem skall se ut. När försöksverksamheten är klar har riksdagen full handlingsfrihet att bestämma sig för vilket system eller vilken kombination av system som man vill satsa på. Och under tiden, och det är mycket viktigt, avhänder vi oss inte den personella och regionalpolitiska resurs som de bemannade stationerna utgör. Vad utskottet sålunda har anfört om inriktningen av den framtida vädertjänsten bör av riksdagen ges regeringen till känna. Så här långt är utskottet enigt, men sedan finns det en reservation. Socialdemokraterna vill anslå 5 milj.kr. till delfinansiering av pilotprojektet. Utskottsmajoriteten anser att vi inte har råd med detta. Vi anser att projektet måste finansieras dels inom SMHI:s ordinarie investeringsanslag — för budgetåret 1981/82 finns det ett förslagsanslag på 4,2 milj.kr. —, dels via STU, dels med hjälp av de svenska industriföretag som kan ha nytta av utvecklingen av ett nytt vädertjänstsystem. Vpk vill att vi skall dels bygga ut PROMIS 90, dels behålla alla nuvarande observatörer. Och för att få råd med detta vill vpk satsa 8 milj.kr. utöver vad PROMIS 90 kostar. Detta är orimligt. Observatörerna skall ju inte bara finnas till, utan de skall ha ett meningsfullt arbete och en vettig funktion. Det kan de få om de genom att de förses med en bättre utrustning kan ersätta en del av automatiken i PROMIS 90. Det är bl.a. detta pilotprojektet skall undersöka. Och skulle dessa försök vara framgångsrika, behövs som jag ser det inga 8 miljoner extra för att hålla observatörerna under armarna. Då kan de tvärtom bidra till att i framtiden minska kostnaderna för PROMIS 90. Jag går nu över till avsnittet om samordning av den civila och den militära vädertjänsten. I motionerna 2035 från centern, 2053 från socialdemokraterna och 2098 från vpk framhålls att vi av både ekonomiska och praktiska skäl måste få en väsentligt förbättrad samordning mellan civil och militär vädertjänst. Det tycker också utskottet, som säger att det är angeläget att åstadkomma en mera långtgående integrering av dessa båda vädertjänstsystem och att den försöksverksamhet som behövs för detta bör bedrivas skyndsamt, så att de eventuella besparingar och förbättringar som en ökad integration kan medföra skall kunna göras så snart som möjligt. Därmed anser utskottet motionsyrkandena tillgodosedda. Under avsnittet forskning och utveckling har flera motionärer önskat att meteorologiska institutionen i Uppsala skall flyttas till Linköping. Det finns skäl som talar både för och emot en sådan flyttning. Utskottet vill för sin del i likhet med föredraganden inte nu förorda en omlokalisering. Men vi smäller inte igen dörren för framtiden utan säger, att utskottet förutsätter att regeringen noga följer den här frågan och i lämpligt sammanhang redovisar för riksdagen resultaten av de överväganden som aviserats i propositionen. Vi syftar på de överväganden som skall göras när erfarenheter vunnits av effekterna av statsmakternas ställningstagande till SMHI:s verksamhet och organisation. I några motioner krävs att de hydrologiska och maritima verksamheterna skiljs åt. Utskottet stöder inte detta förslag utan anser i likhet med föredraganden att det bör vara möjligt att skapa förbättringar för den vattenrelaterade verksamheten inom ramen för en sammanhållen enhet. Skulle det i framtiden visa sig att efterfrågan på maritima tjänster växer och man därför måste utöka denna verksamhet på SMHI, får frågan om uppdelning av den vattenrelaterade verksamheten på två enheter tas upp på nytt. Herr talman! Jag vill avsluta den här genomgången av SMHI-betänkandet med att uttrycka min djupa tillfredsställelse över att utskottet kunnat enas på alla punkter utom en och att vi har kunnat ge klara besked både i de frågor vi anser kan avgöras nu och på vilka punkter vi anser att fortsatt utredning behövs. Jag är övertygad om att det är till fördel både för SMHI:s verksamhet och för de anställda inom verket. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Det är ju bra att utskottet har varit enigt när det gäller den socialdemokratiska motionen, men jag vill fråga Anna Wohlin-Andersson om en sak: På vilka områden skall SMHI göra nedskärningar, för det måste ju verket göra om det inte kan få de anslag som socialdemokraterna vill ge?
Herr talman! Ett par kommentarer till det som utskottets representant redovisade här. Anna Wohlin-Andersson talade om att man måste se till att väderobservatörerna har ett meningsfullt arbete med vettiga funktioner. Jag menar nog att det arbete de nu utför både är i högsta grad meningsfullt, också på de mindre stationerna, och fyller mycket vettiga funktioner. Faran med det förslag som nu föreligger är ju att man inkräktar både på meningsfullheten i arbetet och på möjligheterna att fylla de här vettiga funktionerna. Det är bakgrunden till vpk-motionen och de förslag som vi har ställt. Anna Wohlin-Andersson talade om BAMSE, det system som har utarbetats och som kan utgöra ett bättre alternativ till det som nu är aktuellt. BAMSE-systemet upplevs ju också som positivt därför att det i sig skulle kunna leda till mera kvalificerade uppgifter och intressantare arbete och så att säga utgöra ett försvar för människans roll i samhälle och glesbygd. Systemet BAMSE är utarbetat efter önskemål från observatörer och meterologer, och det har också fått anslutning från den fackliga organisationen. Trots att facket från början kanske inte hade riktigt den inställningen, har man som bekant uttalat sig för BAMSE-systemet. PROMIS 90-systemet kostar ungfär 60 milj.kr. i investering, det går med ungefär 20 milj.kr. i negativ förräntning, det tar bort ca 200 arbetstillfällen i fjäll-, kustoch glesbygd och det är meterologiskt motiverat bara om man skall ha s.k. korta prognoser. Men sådana kan man åstadkomma genom ett väderinformationssystem som, enligt beräkningar, bara kostar 3,5 milj.kr., jämfört med automaterna i PROMIS 90 som skulle kosta 30-35 milj.kr., och det är just systemet BAMSE.

Herr talman! Jag vill först svara på Margit Sandéhns direkta fråga att det är en sådan sak som SMHI självt skall avgöra och inte någonting som vi här i riksdagen skall lägga oss i. Jag har också läst STU:s promemoria till SMHI, och enligt den verkar det inte vara några svårigheter att finanisera definitionsfasen. Om det efter dennas slut visar sig att projektet är bra och kan utnyttjas kommersiellt, är jag övertygad om att SMHI kommer att finna möjligheter att finansiera fortsättningen. Det säger jag inte minst med tanke på att STU i den skrivelse som Margit Sandéhn refererar till bl.a. skriver att LM Ericsson, Sensitrone, Datasaab och ASEA anser att goda marknadsmöjligheter finns för system och komponenter. Tore Claeson och jag har samma uppfattning i stort när det gäller att väderobservatörerna gör ett viktigt arbete och fyller en viktig regionalpolitisk funktion. Jag vill än en gång betona att utskottet säger att pilotprojektet är en försöksverksamhet, och under denna får man icke skära ner de bemannade stationerna mer än till de runt 150 som SMHI-utredningen kom Nr 140 fram till. Man skall dessutom under försöksverksamheten undersöka om och Torsdagen den på vilket sätt man genom att ge de synoptiska stationerna bättre tekniska 14 maj 1981 resurser kan inlemma dem ännu bättre i framtidens vädertjänstsystem. Det är en väldigt viktig markering. Då kan Tore Claeson naturligtvis fråga sig varför vi inte stannar för vpk:s förslag att alla bemannade stationer skall finnas kvar, dvs. i dag ca 180. På det vill jag svara att både APO-utredningen — arbetsgruppen för planering av observationsprogrammet —- som kom 1978 och SMHI-utredningen och väderobservatörernas yrkesråd säger att det nog är vettigt att ha 150-155 bemannade stationer kvar. Jag tycker att det finns all anledning att beakta vad dessa kunniga instanser sagt när riksdagen nu skall ta ställning.
Herr talman! Vi var eniga om pilotanläggningen, däremot inte om anslaget på 5 milj.kr. Anna Wohlin-Andersson menar att SMHI självt inom sitt fögderi kan omfördela pengarna. Men 5 milj.kr. är inte så litet, och är väl inte så lätt för SMHI att omprioritera inom sin egen verksamhet så att denna summa kan täckas. Det är inte heller vad vi hade tänkt oss.
Herr talman! Det som trots allt är så att säga förmildrande i det förslag som väl kommer att bli riksdagens beslut är att det betonas, som Anna Wohlin-Andersson var inne på, att det gäller en försöksverksamhet. När jag försökt följa ärendet och ta del av material och kontakter har jag dock inte riktigt kunna frigöra mig från uppfattningen att det gått litet av prestige i utredningen PROMIS 90. Måhända ligger det till så att det är litet förargligt för de experter som sysslat med dessa utredningar att några gräsrötter ute på landsbygden har börjat nysta upp dessa utredningar och t.o.m. fått meteorologerna med sig på sina synpunkter. Jag vill till sist understryka vikten och betydelsen av att bibehålla så många som möjligt av dessa arbetsplatser, inte minst av låt oss säga sociala skäl. Det är utmärkta arbetsplatser för dem som av olika skäl tvingas fly från den konventionella arbetsmarknaden. Det kan gälla fysiskt handikapp eller yrkesskador. Man vill kanske ha tillfälle och tid att också utöva en konstnärlig verksamhet, eller också kan det vara ett aktivt sätt att dra sig ur drogmissbruk, för att nu ta några exempel. Inte minst den möjlighet dessa arbetsplatser ger innehavarna att få leva i naturens närhet är viktig. Det är dessa sociala aspekter som det är oerhört betydelsefullt att beakta. Det finns inte, herr talman, så många arbeten som kan fylla dessa positiva funktioner. Därför är det mycket viktigt att man är försiktig med sådana här förändringar.
Herr talman! Jag håller fortfarande med Tore Claeson i nästan allt han säger. Jag tycker också att väderobservatörernas yrkesråd gjort ett mycket 67 bra arbete och tagit fram intressanta alternativ till bl.a. PROMIS 90, vilka kan få stor betydelse för framtidens vädertjänst. Det är detta försöksverksamheten får avgöra. Jag vill återigen fästa Tore Claesons uppmärksamhet på att utskottet skriver, att då nedläggningar av stationer diskuteras är det angeläget att även regionaloch sysselsättningspolitiska hänsyn tas. Även på den punkten är vi således helt eniga, Tore Claeson och jag.

Herr talman! Jag skulle vilja beröra två frågor som utskottet behandlar i detta betänkande. Det gäller dels den föreslagna nya organisationen för statens råd för skogsoch jordbruksforskning, dels skogshögskolans lokalisering. Beträffande statens råd för skogsoch jordbruksforskning föreslås att rådet i fortsättningen skall arbeta samlat, dvs. utan de nuvarande skogsoch jordbrukssektionerna. Det föreslås också att rådets reservationsanslag sammanförs. I fortsättningen finns alltså inga riktade anslag till resp. skogsoch jordbruksforskning. Jag vill påpeka att detta är principiellt viktigt, eftersom innebörden är att riksdagen överlåter forskningspolitiken till rådet. Tidigare har riksdagen kunnat ta ställning till forskningens omfattning för resp. jordbruk och skog. Detta är inte längre möjligt, utan rådet gör självt denna avbalansering. Utskottet har accepterat denna tingens ordning för framtiden. Bakom detta ställningstagande ligger en uppfattning, att detta är två så närstående forskningsområden att de bör kunna ses som en enhet. Men man kan naturligtvis diskutera denna uppfattning. Jordbruket är ju en skyddad inhemsk näring, medan skogen arbetar i hård internationell konkurrens och i en utsatt position. Där är en väsentlig olikhet. Vidare är såväl brukningsmetoder som biologiska förutsättningar väsentligen olika. Likheterna är nog inte så stora som man vid ett flyktigt betraktande kan tro. Det finns en risk att vi får en felaktig balans mellan de olika forskningsområdena när anslagen slås ihop. Denna risk består då i att det starkare jordbruksinflytandet skulle växa på skogsbrukets bekostnad. Utskottet har uppmärksammat detta och har i betänkandet markerat att skogsforskningen skall ges en viss prioritet. Denna uppfattning får stöd också av det förhållandet att problemen inom skogsbruket f.n. synes större än för jordbruket. Utskottet har alltså, enligt min mening, gjort en klok markering i den här frågan. Men sedan anser jag, herr talman, att statsmakterna i fortsättningen bör hålla kvar forskningspolitiska avgöranden av liknande dignitet i den normala budgetbehandlingen. Regering och riksdag bör utforma forskningspolitiken —- inte forskningsråden själva. Jag känner faktiskt en viss olust över att vi har släppt det här ifrån oss. När statens råd för skogsoch jordbruksforskning nu reorganiseras bör man se upp med den här frågan. Det kan ske genom att statsmakterna vid budgetberedningen, liksom jordbruksutskottet i år, uttalar sig beträffande prioritering av forskningsinsatser. Beträffande skogshögskolans lokalisering kan vi väl nu konstatera att alla de farhågor har besannats som så livligt diskuterades i den här kammaren när 69 omlokaliseringen beslutades. Det är naturligtvis inte bra att vår viktigaste exportnäring icke har en forskning som fungerar effektivt. Verksamheten är splittrad, och problemen med att samordna den är uppenbarligen stora. Förskjutningar, icke oväsentliga sådana, har också skett vad gäller de olika lokaliseringsorternas storlek. Skogshögskola finns på minst fyra olika orter, och därjämte har vi två branschforskningsorgan. Jag tror inte, herr talman, att Sveriges riksdag i det långa loppet kommer förbi den här frågan. Utskottet har bekräftat den beslutade lokaliseringen. Detta är konsekvent, men löser inte problemen i framtiden.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

Herr talman! Det kom en oroväckande larmrapport om våra åkerjordar via en radiosändning i går eftermiddag. Det gäller naturvårdsenhetens vid länsstyrelsen i Blekinge sammanställning över den senaste tidens mätningar. Rapporten säger — enligt nyhetsmeddelandet — att åkerjorden på vissa områden i Sverige inte längre kan anses odlingsbar, om inte effektiva skyddsåtgärder snarast sätts in. Tall och gran växer sämre inom de hårdast drabbade områdena, och vissa lavar som är känsliga för luftföroreningar har helt eller delvis försvunnit. De aktuella områdena är halva Blekinge, stora delar av södra Småland, norra Bohuslän, Dalsland och västra Värmland. I dessa områden har markens egen förmåga att stå emot försurningen minskat med mer än 80 96 under den 50-årsperiod då den tilltagande försurningen har iakttagits. Försurningen sker nu mycket snabbare än man tidigare har räknat med, därför att gränsen för markernas naturliga självregenereringsförmåga har passerats. Detta gäller speciellt för de nyss uppräknade områdena av landet. Orsaken till att åkerjordarna där är särskilt känsliga och inte kan regenereras så lätt är bl.a. att jordarna i dessa områden vilar på urberg. I bördiga områden — som man tidigare varit särskilt noga med att följa upp med bl.a. surhetsmätningar — som Skåne, delar av Västergötland, Östergötland och Uppland, är jordens egen motståndskraft mot försurning betydligt bättre. I de känsliga områdena, säger de sakkunniga, har miljöförstöringen nu gått så långt att det är de kvarvarande svaga men ännu fungerande naturresurserna som får ange ramarna för den kommande samhällsplaneringen med avseende på vattenförsörjning, jordoch skogsbruk, fisket och rekreationsmöjligheterna. Det är med andra ord en mycket alarmerande rapport. Att jag tar upp den här frågan i detta anförande beror bl.a. på att jag i en motion 1980 81:27, särskilt behandlar jordförsurningen under rubriken Sura jordar. Jag vill gärna erinra om att det ökade nedfallet av surgörande ämnen inte Inom rådgivande nämndens markgrupp har uttalats att man vid framställ Torsdagen den ning av superfosfat inom landet blandar ett ton råfosfat med ca ett halvt ton 14 maj 1981 svavelsyra för att erhålla superfosfat. Vart tar all den svavelsyran vägen? Sannolikt följer den med superfosfatet ut på åkrarna och bidrar till den fortgående försurningen. För ett flertal år sedan rekommenderades superfosfat endast för kalkrika jordar med pH-värden över 8 enheter. I dag deklareras superfosfat och kalisuper ha en s.k. neutral basverkan, dvs. de blir så småningom neutraliserade vid kontakten med jorden och markvätskorna. Men innan den redan sura jorden har förmått åstadkomma en sådan neutralisering är pH-värdet hos de vanligaste enkla fosforgödselmedlen i vårt land ungefär 2,5 enheter. De vanliga fosforoch kaliumhaltiga gödselmedlen är också mycket sura med pH-värden mellan 2,4 och 2,8 enheter. Det är ju mycket höga surhetsvärden. Speciellt i de kritiska områden som nu har kartlagts bör man naturligtvis vara litet mer vaksam över vilka syratillskott man tillför de redan så hårt plågade jordarna genom sura eller surgörande gödselmedel. Surheten i jorden påskyndar visserligen förvittringen av jordens mineraler så att de värdefulla mineralämnena blir frigjorda, men samtidigt påskyndas också utarmningen av mineralämnen genom jordens urlakning. Surheten i jorden underlättar dessutom tillkomsten av aktivt aluminium som är skadligt både för mikrofloran och för växtligheten. Hela den här surhetsprocessen är tydligen inte tillräckligt utforskad i vårt land. Den tycks då åtminstone inte vara tillräckligt ingående beaktad i det svenska jordbrukets alla delar just med hänsyn till våra åkerjordars på sikt bibehållna produktionsförmåga. Herr talman! De biologiska och kemisk-tekniska detaljerna i vårt åkeroch skogsbruk skall naturligtvis inte diskuteras så ingående här i kammaren — det förstår jag. Men eftersom hela frågan om landets fortsatta försörjningssituation är så starkt beroende av kvalitet och produktionsförmåga hos våra odlingsmarker, så menar jag att ingen församling av politiker eller andra medborgare kan vara ett olämpligt forum för att lyssna till de varningssignaler som nu ljuder. Våra statligt avlönade forskare bör nu äntligen ta verkliga krafttag för att komma till rätta med dessa problem. Jag menar att lika väl som den svenska folkhälsan inte skall styras till stor del av läkemedelsföretag och livsmedelsfabriker, så skall det svenska åkerbruket inte styras alltför starkt av gödselmedelsfabrikanternas ekonomiska intressen. Herr talman! Jag har härutöver inte något yrkande.

Herr talman! När det gäller den proposition angående skogsoch jordbruksforskningen som här behandlats är det ju ett enhälligt utskott som tagit ställning, och jag tror att vi kan hysa fullt förtroende för den verksamhet 7 som kommer att bedrivas. Här sägs att man kan känna en viss tveksamhet inför att överlåta åt skogsoch jordbrukets forskningsråd att behandla denna fråga. Men det är alldeles självklart att riksdagen alltjämt i samband med budgetbehandlingen kommer att ta ställning till hur medlen används. Jag tror därför att Sven Eric Lorentzons tveksamhet i fråga om enigheten i utskottet är rätt onödig. Sveriges riksdag och dess ledamöter — framför allt ledamöterna av jordbruksutskottet — kommer självfallet att följa verksamheten med intresse även i fortsättningen. Men jag skulle också med några få ord vilja gå in på lokaliseringen av skogshögskolan till Umeå. Beslutet fattades väl inte av en helt enig riksdag, men det rådde praktiskt taget enighet om utlokaliseringen. På Norrlandshåll var vi självfallet belåtna över det beslut som riksdagen fattade den gången. Tyvärr har det i den senare granskningen visat sig att utlokaliseringen inte har skett i den takt och på det sätt som riksdagen faktiskt avsett. Och den planering som f. n. pågår vid lantbruksuniversitetet och som ju kommit till allmänhetens kännedom ligger absolut inte i linje med riksdagens beslut om lokaliseringen. Mot denna bakgrund är det tillfredsställande att ett helt enigt jordbruksutskott mycket klart sagt ifrån att vi fortfarande har anledning räkna med att det utlokaliseringsbeslut som riksdagen fattat skall förverkligas. Det är bara att hoppas att man i den fortsatta planeringen lever upp till detta, så att utvecklingen blir den som riksdagen tänkt sig. På basis av de hittillsvarande erfarenheterna kan jag säga att både ledningen för skolan i Umeå och eleverna är utomordenligt tillfredsställda med de resultat som har uppnåtts vid undervisningen. Det finns följaktligen av det skälet ingen anledning tänka sig att man skulle kunna göra undervisningen bättre genom att återigen och i större utsträckning lokalisera ner den till Uppsala. Vi har bara att hoppas — och det räknar vi självfallet allvarligt med — att det beslut som riksdagen nu kommer att fatta också skall leda till en fortsatt planering i linje med vad riksdagen tänkte sig när utlokaliseringsbeslutet fattades. Sedan bara ett par ord till Anders Gernandt i anledning av hans inlägg. Han säger att vi inte här i kammaren skall diskutera de kemiska och tekniska detaljer som gäller landets åkerbruk. Jag tror det är helt riktigt, eftersom vi har utredningar som arbetar på detta område. Jag betvivlar inte att de gör sitt bästa för att finna former för att vår åkerjord skall kunna brukas på ett sätt som gör att den lämnar maximal avkastning även i framtiden. Den oro som det finns anledning att känna på grund av den försurning som i rask takt har skett i stora delar av vårt land delas av alla, självfallet också av dem som leder dessa utredningsarbeten. Vi skall också vara medvetna om att denna försurning till mycket stor del är beroende av vad som händer i den värld som ligger strax utanför våra gränser. Det är mot den bakgrunden som jordbruksministern har tagit kontakter med våra grannländer för att försöka åstadkomma en sådan ordning när det gäller utsläppen att vi i framtiden inte skall behöva riskera en liknande försurning som den som har förekommit under de senare åren. Jag försäkrar att såväl de som på forskningsområdet arbetar med de här frågorna som vi som sysslar med dem i jordbruksutskottet är utomordentligt angelägna om att försöka leda utvecklingen på ett sådant sätt att dessa olägenheter så snart som möjligt skall kunna undanröjas. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksutskottet för den behandling som min motion nr 1876 har fått. Hoten mot skogshögskolans lokalisering till Umeå har varit många under åren. Jag fann det därför motiverat att ta upp frågan i en motion under den allmänna motionstiden i januari. Sedan dess har inom lantbruksuniversitetet redovisats en utvecklingsplan som jag uppfattar som ett direkt försök att sabotera lokaliseringen av skogshögskolan till Umeå. Jag tog sedan upp frågan i en interpellationsdebatt med jordbruksministern den 2 april. Till min besvikelse kunde han inte klart uttala sig för att lokaliseringen till Umeå skulle ligga fast. Med det starka uttalande som ett enigt jordbruksutskott nu har gjort — och som jag utgår från att riksdagen enhälligt kommer att ställa sig bakom — bör det vara fullständigt klart att beslutet om lokaliseringen av skogshögskolan till Umeå skall ligga fast.

Det är ett bifall med råge, och det är värt ett särskilt tack.

Herr talman! I motion 211 har jag berört det största problem som i dag råder på jaktens område, nämligen prisutvecklingen. Sedan motionen skrevs har ett nytt exempel på hur ekonomiska intressen nästlar sig in i den svenska jakten sett dagens ljus. Det gäller något som heter datoriserad jaktmarksförmedling. Denna kommer naturligtvis för jakten att få samma negativa följder som de förhållanden som jag pekat på i motionen, nämligen att risken för rovjakt och vanvård ökar samt att skötsamma jaktarrendatorer blir av med sin jakträtt. Denna jaktförmedling vänder sig i det första skedet till markägare och jakträttsinnehavare med förespeglingen att dessa genom samarbete med förmedlingen skall kunna få ut betydligt högre arrendeavgifter än de annars skulle kunna ta ut. Men på samma gång som markupplåtarna alltså skall tjäna mera pengar säger sig mannen bakom jaktförmedlingen vilja verka för att de svenska jägarna skall få bättre möjligheter att jaga och därtill en billigare jakt. Hur han skall få denna ekvation att gå ihop är obegripligt. Men detta och det övriga som jag påtalat i motionen kan kanske utskottets talesman reda ut, eftersom man från utskottet inte finner någon anledning att nu vidta några åtgärder. Jordbruksutskottets likgiltighet inför den utveckling som sker på jaktens område är förvånande. Eller är det kanske på det viset att utskottet tycker att det som nu händer är bra? Det enda man mäktat med är att återupprepa vad utskottet anförde förra året, nämligen några svävande formuleringar, bl.a. om hur det på flera sätt vore olyckligt ur jägarsynpunkt om prisutvecklingen på jaktarrenden försvårar för stora jägargrupper att delta i jakten. Men jägarna blir ju inte hjälpta av medlidande och uppmärksamhet från utskottets sida. Det är snabba åtgärder som jägarna vill ha, och det är utskottet inte berett att föreslå. Man riktigt hör vilken djup suck av lycka utskottet drar — man har ju en utredning att hänvisa till, och åtgärder nu skulle vara att föregripa denna utredning. I detta fall är det ett både felaktigt och enkelt knep från utskottets sida att slippa ett ställningstagande. Motionens förslag föregriper inte något ställningstagande i utredningen. Vad vi i motionen föreslår är att ett stopp införs på en icke önskvärd utveckling tills en slutgiltig lösning kan åstadkommas. Men vad utskottet nu medverkar till är att ett eventuellt ställningstagande och förslag från utredningen till hjälp och bot för de problem som i dag råder för en del jägare kommer för sent. En del jägare kommer under tiden att tvingas avstå från eller sluta med sin jaktutövning på grund av att ekonomiska intressen gör sig alltmer gällande. Priserna på jaktutövning har stigit mycket kraftigt de senaste åren, och fortsättning följer. Det här innebär att människor med vanliga inkomster får allt svårare att betala priset för sin jaktutövning. Det rör sig i många fall om jägare som i flera årtionden har jagat i sina hembygder och som nu hotas av höga priser. De får kanske i stället uppleva att det blir utländska jägare med tjocka plånböcker som tar över. Nu får jägarna t.o.m. betala för de älgar man inte skjuter — det systemet har bl.a. det statliga domänverket. Om nu den borgerliga majoriteten i utskottet inte har något emot en återgång till vad som gällde på Gustav II Adolfs tid, så är det förvånande att de socialdemokratiska ledamöterna inte har reagerat för den utveckling som nu sker. Eller tycker också ni att det inte behövs några åtgärder? Visserligen finns en socialdemokratisk motion som går i samma riktning som min, men den har icke heller fått gehör hos utskottets socialdemokrater. Enligt min mening är det en rimlig åtgärd att i väntan på utredningens resultat införa prisstopp på jaktarrenden. Utskottet kan väl inte ha missat den massiva och berättigade opinionen utifrån landets alla hörn. När det gäller min motions andra att-sats, finns det ingen anledning att avslå detta krav på grund av att det skall utredas. Att genom anbud överlåta rätt att jaga står helt i strid med den syn på jaktens inriktning som alla berörda tycks vara eniga om. Ett anbudsförfarande innebär att den som betalar bäst får rätten att jaga. Utöver att anbudsförfarandet inte är i överensstämmelse med god viltvård, inbjuder anbudsförfarandet till att icke nogräknade personer utnyttjar de marklösa jägarnas situation för att göra snabba pengar. Jag vägrar att tillstå att de jägare som har de största ekonomiska resurserna också är de bäst skickade att bedriva viltvård. Herr talman! Prisutvecklingen är den mest akuta frågan inom jaktens område. Den uppfattningen styrks också av den allt starkare kritiken från jägarhåll. I väntan på en helhetslösning på jaktens område bör därför, som tillfälliga åtgärder, ett prisstopp och ett förbud mot anbudsförfarande tillgripas. Jag ber därför att få yrka bifall till motion 1980/81:211.

Herr talman! Det är inga större svårigheter att reda ut de här problemen för John Andersson. Vi brukar ju faktiskt här i riksdagen ha den ordningen, att när vi har sett till att det har tillsatts en utredning som arbetar, lägger vi inte fram några förslag om väsentliga beslut under den tid då utredningen arbetar. Detta gäller framför allt i en sådan här fråga, där det rätt klart har getts besked om att man håller på att syssla just med detta ärende som John Andersson har tagit upp. Utredningen kommer troligen under detta år, eller vid årsskiftet, att lägga fram ett förslag, eller i alla fall en sammanfattning av hur man inom jaktoch viltvårdsberedningen ser på denna fråga. I det läget finns det ingen anledning att nu fatta ett beslut. Det skulle strida mot riksdagens sätt att arbeta. Varför har vi då tillsatt utredningen? Sedan kan man verkligen fråga sig hur ett prisstopp skulle fungera. Vi har priser på jaktarrenden som rör sig t.ex. från 15 öre ha i mina trakter — jag vet att det är högre arrenden i andra trakter. Skall prisstoppet ligga vid 30 kr., eller skall det ligga vid 15 öre? Det skulle vara rätt intressant att veta. Det här är inte så enkelt som John Andersson vill göra gällande. Det kan i detta sammanhang också finnas anledning att peka på den under senare år explosionsartade ökningen av älgstammen, som på vissa håll gör utomordentligt stor skada i skogen. Det är skador som markägarna inte har någon möjlighet att få ersättning för på annat sätt än i samband med jakt. Om inte markägaren själv utövar jakten, bör han rimligen få överlåta jakträtten till någon annan till ett pris som åtminstone i någon liten utsträckning kan utgöra ersättning för de skador som har åsamkats hans marker. Detta är saker och ting som det inte går att komma ifrån i detta sammanhang.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
Herr talman! Filip Johansson kommer verkligen med en underlig argumentering. Han säger bl.a. att älgarna åsamkar jaktmarksinnehavarna så stora skador på deras marker att dessa skador motiverar en höjning av priset på jakträtten. Det enda raka vore väl i så fall att erbjuda jakträtten gratis, så att markägaren fick bort älgarna från sina ägor. Det borde man väl göraistället för att höja priserna så oerhört mycket att jägare som i årtionden jagat på dessa marker måste sluta med jakten. Den tas i stället över av tyskar, danskar, holländare och vilka de nu kan vara. Jag är förvånad över att utskottet ställt sig så kallsinnigt till förslaget om ett prisstopp för att därmed stoppa den här utvecklingen. Men jag blir ännu mer förvånad över att Filip Johansson, som är från Norrbottens län, argumenterar mot mitt förslag. Ett prisstopp är inte så märkvärdigt som Filip Johansson vill göra gällande. Jag har föreslagit att domänverkets prisnivå från 1979 skall utgöra den övre gränsen. Den undre gränsen får sättas hur lågt som helst. Jag kan omtala att domänverket bara i år höjer priserna med 9 96. Förra året låg den slutliga älgavgiften på 3 000 kr. per djur, om det gällde en älg med trofé över tolv taggar — man får betala även för den. I år kommer en ytterligare höjning. Man tar ut en avgift på mellan 400 och 500 kr. per älg, oavsett om älgen skjuts eller inte. I dessa tider ger man stor tilldelning på jaktlicenserna — i många fall finns inte så många älgar som man får sig tilldelade. Det betyder att man får betala för älgar som inte blir skjutna. Jag finner inte att Filip Johansson kommit med något hållbart argument mot det förslag jag har ställt. Det är inte fråga om att föregripa en utredning — det gäller att stoppa en utveckling tills utredningen framlägger ett förslag. Kan Filip Johansson med kallt mod åse att Norrbottens jägare måste gå från sina jaktmarker bara för att vi skall avvakta utredningens förslag? Skall vi inte stoppa upp utvecklingen och låta utredningen framlägga sina förslag och då ta ställning till prisnivåerna?
Herr talman! Jag trodde faktiskt att John Andersson visste att vi har en jaktlagstiftning som reglerar avskjutningen. Det är faktiskt inte markägarna som kan säga: Ni kan gå ut och gratis skjuta bort hela älgstammen på mina marker. Den möjligheten har inte markägarna, utan de får finna sig i en jaktlagstiftning som reglerar avskjutningen. Och trots den stora avskjutning som förekommit under de senaste åren kan vi påvisa områden där det finns utomordentligt stora skador. Sedan till frågan om domänverkets priser på arrendena. Jag skall inte alls ta som min uppgift att försvara domänverkets prissättning. Låt mig bara notera att den här riksdagen har gett i domänverket i uppdrag att sköta sin verksamhet på ett ekonomiskt sätt, att för de tillgångar verket har inom sitt område ta ut vad som är möjligt. Sedan får det bli en fråga som kommer uppi framtiden huruvida sätten att ta ut jaktsarrenden är de lämpligaste. Jag vågar säga att det än så länge finns en uppsjö av jägare i Norrbotten — och norrbottniska jägare — som är intresserade av att jaga även på domänverkets marker. Jag kan gärna sträcka mig så långt att jag säger att det är oroande om prisutvecklingen skulle bli sådan som den är på vissa håll. Jag skall inte utpeka någon särskild eller några speciella, men det är klart att det betalas priser i dag som är helt orimliga, och det är sådant som vi får ta ställning till i fortsättningen, efter det att vi fått det underlag som skulle behövas för en sådan här debatt. Inte minst John Anderssons diskussionsinlägg här bevisar att han är i hög grad beroende av ett bredare underlag än han tycks ha i dag.
Herr talman! Jag kan mycket väl tro att det är på det sättet som Filip Johansson säger, att det finns jägare i Norrbotten som är beredda att överta marker som blir lediga. Men då är det plånboken, de ekonomiska resurserna, som avgör vilka jägare som kommer att inneha de markerna. Jag kan upplysa Filip Johansson om att jag har varit så pass mycket i älgskogen att jag vet att man kan få licenser på ett antal djur som över huvud taget inte finns. Jag är inte ensam om den bedömningen. Jag har alldeles nyss fått tag på en tidningsartikel från ett av Sveriges älgrikaste områden, nämligen Vindeln, där man har gått till storms dels mot prisutvecklingen, dels mot att man får en älgtilldelning som inte står i förhållande till älgtillgången. Det sägs där, apropå avgiften till domänverket: Vi skall betala för även icke fällda älgar, och därtill för sådana som kanske inte finns. Sådant är helt enkelt orimligt, säger man. — Det instämmer jag helt i. Den utveckling som har skett på arrendesidan på de senaste åren är helt orimlig, och vi måste stoppa upp den för att nå en slutgiltig lösning som är acceptabel. Jag vill framhålla för Filip Johansson att båda de större jägarorganisationerna står helt bakom kravet att det här området skall saneras.

Enligt regeringsformen ankommer det på mig att för riksdagens godkännande avgiva förslag om ny statsminister. Efter samråd med företrädare för varje partigrupp inom riksdagen och överläggning med vice talmännen får jag härmed föreslå riksdagen att till statsminister utse Thorbjörn Fälldin, som avser att bilda en regering i vilken kommer att ingå företrädare för centerpartiet och folkpartiet.

14.00 i dag. Riksdagens prövning av förslaget kan ske antingen vid det sammanträde vi nu börjat eller vid morgondagens sammanträde.

Herr talman! Vi socialdemokrater vill ha nyval. Vi vill ha nyval för att rensa luften efter den senaste månadens politiska taktikspel mellan de borgerliga partierna. Vi vill ha nyval, eftersom en sådan lösning står i god samklang med parlamentarismens principer. De borgerliga partierna begärde väljarnas mandat för att bilda en trepartiregering. Nu har denna borgerliga trepartiregering fallit sönder. Då är det riktigt att väljarna skall få chansen att ge sin mening till känna om hur landets regering skall se ut. Det är synd att de borgerliga partierna är så rädda för att möta väljarna. Vi socialdemokrater vill framför allt ha nyval därför att landet behöver en handlingskraftig regering, som kan föra Sverige ur den svåra politiska och ekonomiska kris vari vi befinner oss. Genom kravet på nyval visar vi socialdemokrater vår vilja att ta ansvar för landet. Den regering som enligt det föreliggande förslaget skall bildas är alltför svag och alltför bräcklig, såväl när det gäller dess underlag i riksdagen som när det gäller dess allmänna trovärdighet, för att den skall kunna föra landet ur krisen. Därför kommer vi att rösta nej. Landet är värt en bättre och starkare regering i dessa svåra tider.

Herr talman! Centerpartiet och folkpartiet har, i strid med den tidigare trepartiregeringens utfästelser, träffat överenskommelse med socialdemokraterna om att bl.a. skjuta den nödvändiga marginalskattereformen på framtiden. De två partierna har därefter entydigt avvisat krav från vår sida på bl.a. marginalskattesänkningar redan 1982. I anledning härav inlämnade moderata samlingspartiets företrädare i regeringen sina avskedsansökningar till statsministern på kvällen den 4 maj. Den 8 maj ingav statsministern sin och därmed hela regeringens avskedsansökan till talmannen. Regeringsfrågan har sedan prövats i konsultationer mellan talmannen och riksdagspartiernas ordförande. Det föreligger en icke-socialistisk majoritet i Sveriges riksdag. I det läge som uppkom efter statsministerns avskedsansökan hade det enligt vår bestämda mening varit naturligt att bilda en ny icke-socialistisk trepartiregering. Centerpartiet och folkpartiet har emellertid bestämt avvisat denna möjlighet. Enligt vår mening hade därmed ett nyval varit den logiska lösningen. Den nuvarande vallagen medger emellertid inte att extra val kan hållas inom rimlig tid, vilket vore önskvärt i lägen liknande dem som nu varit rådande. Att med anledning av en uppkommen situation genomföra ändringar i vallagen strider klart mot hävdvunnen svensk riksdagspraxis. De erfarenheter som nu vunnits motiverar därför en snabb översyn av gällande regler och förutsättningar för extra val. För moderata samlingspartiet var det naturligt att söka klarlägga om centerpartiet och folkpartiet var beredda att på centrala områden fullfölja den politik om vilken enighet förelegat i trepartiregeringen. I ett brev till mig den 15 maj har centerpartiets ordförande Thorbjörn Fälldin å sina egna och folkpartiets ordförandes vägnar deklarerat sin avsikt att fullfölja inom trepartiregeringen träffade överenskommelser när det gäller bl.a. den ekonomiska politikens inriktning, sparåtgärder inom det statliga och kommunala området samt försvarspolitiken. Mot denna bakgrund har moderata samlingspartiets riksdagsgrupp beslutat att icke rösta emot att det bildas en regering bestående av företrädare för centerpartiet och folkpartiet. Vi avser sålunda att lägga ner våra röster i den kommande voteringen. Ett aktivt stöd för den av talmannen föreslagna regeringsbildaren kan inte komma i fråga mot bakgrund av dessa två partiers skatteuppgörelse med socialdemokraterna och sedan de avvisat en ny icke-socialistisk trepartiregering. Moderata samlingspartiet är nu ett oppositionsparti. Vi kommer att granska, väga och kritisera regeringens förslag enligt de regler som gäller här i riksdagen för förhållandet mellan regering och opposition.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

Herr talman! I regeringsformen fastslås att konstitutionsutskottet skall Onsdagen den granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. 20 maj 1981 Vidare fastslås att det åligger utskottet att meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning funnit förtjäna uppmärksamhet. Granskning av Med detta som utgångspunkt kan det vara på sin plats att något beröra granskningsarbetets inriktning. Denna granskning är ju en form för riksdagens kontroll av hur regeringen fullgör sina uppgifter. Det finns några allmänna iakttagelser, som också har sin giltighet i år. Granskningsarbe För det första finns det en benägenhet att ge vissa formella handläggnings — tets omfattning rutiner stor plats, medan betydligt mer komplicerade frågor, där regeringens = och inriktning, handläggning borde granskas, inte får samma plats. Frågor om utgivningen m.m. av Svensk författningssamling och remisser till lagrådet kan vara nog så viktiga, men det måste också vara viktigt att undersöka hur regeringen handlägger utvisningsärenden med stöd av den s.k. terroristlagen eller hur den bedriver energipolitiken, för att nämna exempel. Detta allmänna intryck gäller också årets betänkande, även om några mer kontroversiella frågor behandlas. För det andra kan man iaktta att det eller de partier som innehaft regeringsmakten under den tid granskningen omfattar har en benägenhet att inta en ursäktande och överslätande hållning till regeringens och de enskilda statsrådens eventuella fel. När socialdemokraterna regerade försvarade socialdemokraterna i utskottet vad regeringen gjort, medan de borgerliga petade i en rad detaljer. I dag kan man se ombytta roller. Visserligen kan de borgerliga kosta på sig att uttala att förhållandena i fråga om propositionsavlämnandet och för sent utkomna författningar är otillfredsställande. Moderaterna tycker också att man inte bör använda uttrycket ”regeringen” när det gäller det centerstyrda industridepartementet. Men generellt sett sluter de borgerliga upp bakom regeringens göranden och låtanden. Ju större fråga, desto tydligare markeras detta. För det tredje vill jag peka på den orimliga ordningen att samtidigt som konstitutionsutskottet är riksdagens organ för granskning av regeringen, så har inte alla partier samma möjligheter att delta i arbetet. Detta förhållande har framträtt särskilt tydligt i år. Förutvarande och nuvarande statsråd, statssekreterare och andra ansvariga i den s.k. Telub-affären har bildat kö utanför konstitutionsutskottets sammanträdeslokal för att utfrågas, men ett av riksdagens partier har varit förhindrat att delta i granskningsarbetet. Jag vill ställa en direkt fråga till konstitutionsutskottets ordförande: Är det inte hög tid att lösa frågan om utskottsrepresentationen så att alla partier på likvärdiga villkor kan delta i arbetet? Vi har från vänsterpartiet kommunisterna i år anmält fyra frågor för granskning, nämligen handläggningen av energipolitiken, vissa utvisningsärenden, statlig kreditgaranti till Bo Cavefors förlag och vapenexport till Indonesien. Av någon anledning har samtliga dessa frågor hamnat under rubriken Övriga frågor som någon sorts restpott. Om detta är uttryck för 17 värderingar inom utskottet av vad som är viktigt så är det ganska anmärkningsvärt. Enbart energipolitiken borde vara värd en grundlig granskning av utskottet. Vi har haft en folkomröstning om energipolitiken. Handläggningen av energifrågorna inom regeringen har sannerligen inte varit oomtvistad. I regeringen har samtliga linjer i folkomröstningen varit företrädda. Nog borde handläggningen av energipolitiken lyftas fram till att bli en av huvudfrågorna i granskningsarbetet, även om inte utskottet självt valt att ta upp frågan. Andra företrädare för vpk-gruppen kommer att ta upp de olika frågorna till behandling och i vissa fall framställa yrkanden, varför jag inte närmare skall gå in på de ärenden vi anmält till granskning. Sällan har en enskild fråga i granskningsarbetet tilldragit sig sådan uppmärksamhet som den s.k. Telub-affären gjort i år. Till detta har naturligtvis det förhållandet bidragit att det tydligen varit en ”tolkningsfråga” — för att använda ett aktuellt uttryck — vem som vetat vad i regeringen. Men också utrikespolitiska ställningstaganden har givetvis spelat in. Särskilt för folkpartisterna bör det vara en besvärande magplåga att agera både som Israels främsta språkrör och som regeringens försvarare. Det går liksom inte ihop. Vi återkommer till frågan om Telub-affärens handläggning. Låt mig beröra några av de årligen återkommande granskningsfrågorna. Också i år har vi ett avsnitt i följetongen om propositionsavlämnandet. Ånyo refererar konstitutionsutskottet till sina tidigare uttalanden om behovet av kraftfulla ansträngningar för att komma till rätta med de otillfredsställande förhållandena och uppnå en bättre planering. Även när det gäller förseningar i utgivningen av författningar konstaterar utskottet att någon nämnvärd förbättring inte skett. Fråga är väl hur länge konstitutionsutskottet skall nöja sig med att konstatera allvarliga brister och bara notera att inga förbättringar har skett, trots upprepade uttalanden. Har ni i utskottet övervägt att skärpa tonen, exempelvis när det gäller propositionsavlämnandet? När det gäller remisser till lagrådet bör noteras att utskottet funnit att ett antal lagförslag som borde ha remitterats till lagrådet inte remitterats, och regeringen har heller inte motiverat varför så ej skett. De borgerliga partierna brukar betona lagrådets roll, men när de regerar är det tydligen inte lika viktigt. Det bör noteras att utskottet betonat vikten av att skälen till att lagrådet inte hörts blir redovisade. Men frågan är om detta räcker. Parlamentarismen och regeringens beslutsformer har fått ett särskilt avsnitt i granskningsbetänkandet och även en särskild reservation. I flera ärenden som tagits upp i årets granskning har aktualiserats frågor som berör parlamentarismen och regeringens beslutsformer, skriver konstitutionsutskottet. Därefter företas en allmän genomgång av gällande regler. Men kopplingen till de aktuella granskningsfrågorna uteblir. Därigenom blir heller inte redovisningen särskilt meningsfull. De socialdemokratiska reservanterna i utskottet söker koppla sin kritik mot regeringen i fråga om parlamentarismen och regeringens beslutsformer till några konkreta problemställningar. Kritiken gäller bl.a. att regeringen inte uppträtt som en enhet. Något annat var kanske heller inte att väntaaven Nr 145 regering med så många motsättningar inbyggda. Vad som hänt den senaste tiden kan utgöra en illustration. Beslutsprocesserna inom regeringen har varit långdragna, skriver reservanterna och styrker detta med exempel. Tilläggas kan möjligen att i vissa andra avseenden — när det gäller attackerna mot den ekonomiska och sociala standarden — har snabbheten varit stor, alltför stor t.o.m. utövning m.m. Reservationen innebär också en sammanfattning av kritik som återkom mer på andra avsnitt i detta betänkande och där kommer att debatteras. Granskningsarbe Utskottsmajoriteten däremot söker komma förbi frågan genom en allmän = tets omfattning redovisning. Det är knappast en dialog om parlamentarismen som förs = och inriktning, mellan majoritet och reservanter i denna fråga. De talar förbi varandra. m.m. En reflexion som man gör när man läser detta avsnitt i betänkandet är att den avgörande frågan om regeringens handlande ligger utanför granskningen, nämligen den om att regeringspartierna lovat en politik men fört en helt annan. Men, herr talman, frågan om svikna vallöften faller tydligen inte under vare sig KU:s eller KO:s granskning. Det blir väljarnas sak att företa den granskningen!